Fru talman! Dagens debatt har hittills rört sig väldigt mycket kring den svenska ekonomin, med allt vad det innebär. Svensk ekonomi är i dag åter utsatt för påfrestningar. Efter några år med sjunkande budgetunderskott och förbättrad bytesbalans på grund av sjunkande dollarkurs, låga oljepriser och —- det måste också sägas — viss restriktivitet med anslagen till de olika departementen riskerar vi nu åter att hamna i den onda spiralen från 1973-1976. Lönekostnaderna i förhållande till vår omvärld stiger i sådan takt att vi successivt slår ut oss själva på världsmarknaden. Höga nominella löneökningar, som inte har någon motsvarighet i produktivitetsökningar, leder förr eller senare till ökad inflation. Det visar all erfarenhet. Det 4-procentsmål som finansministern ställt upp som ett villkor för bevarad konkurrenskraft verkar vara långt borta. Den realism som ändå präglat uppgörelserna mellan Verkstadsföreningen och Civilingenjörsförbundet och SALF samt mellan SAF och Fabriksarbetareförbundet kan svårligen förväntas på den offentliga sektorn. Lönekrav på 10 96 därifrån bäddar för en ny period av strejker under våren. Och ändå måste de offentliganställda besinna sitt ansvar. Våra extremt framgångsrika exportföretag kommer att få svårt att klara en ny lönechock med ty åtföljande inflation. Tyvärr har en alltför glättad bild av svensk ekonomi visats upp under några år. Förväntningar har byggts upp som inte kan infrias. Ändå finns kravmaskinen fullmatad med både behjärtansvärda och onödiga förslag som skulle kosta mycket pengar. Åldringsvården utsätts för ytterligare påfrestningar genom en allt skevare åldersstruktur. Köer till sjukhusen är ett tecken på brister. Önskemål om minskad kemikalieanvändning i jordbruket, storsatsning på miljön, avveckling av kärnkraften, ATP-systemets framtid — ja, det är bara några områden som kan komma att kosta skattebetalarna stora pengar. Detta samtidigt som skattekvoten redan har ökat från 51 Yo till 57 96 på några år. Västvärldens högst beskattade folk värjer sig nu mot ett ökat skattetryck, och en lönespiral leder oss som jag tidigare nämnt in i en ond cirkel som bara försämrar vår konkurrenskraft. Industriministern gjorde ett uttalande för ett par dagar sedan i en tidning där han var mycket oroad över utvecklingen, som leder till en försämrad konkurrenskraft för svensk industri. Tyvärr ser jag inte Thage G Peterson i denna glest besatta kammare. Annars skulle jag ha velat utveckla denna fråga ytterligare med honom. Ett avgörande problem som vi måste ta itu med är den låga produktiviteten i den stora offentliga sektorn. Trots alla förnämliga insatser som görs av många offentliganställda — jag vill gärna ha sagt att de gör ett bra jobb i de flesta fall — är produktivitetsutvecklingen skrämmande. Av en rapport från finansdepartementet 1986 framgår att den årliga produktivitetsutvecklingen varit negativ med i genomsnitt 1,5 96 varje år mellan 1970 och 1985. I det privata enskilda näringslivet sker tvärtom ständiga förbättringar. Under samma tid har den privata tjänstesektorn ökat sin årliga produktivitet med ca 1,5 96. På personalsidan har vidare skett en explosionsartad ökning. År 1960 fanns det ca 270 000 anställda i kommuner och landsting. I dag är den siffran ca 1,2 miljoner. Medan servicegraden kan sägas öka inom den privata tjänstesektorn, så leder i dag utvecklingen inom exempelvis den offentliga vården till försämringar. Vi får ut allt mindre för våra skatter. Den studie som gjorts i Halmstad om produktiviteten i en privat resp. offentlig vårdcentral och som visar på klart högre produktivitet i den privata vården är bara en bekräftelse på tidigare siffror. Fru talman! Krissituationer ger ofta upphov till nytänkande och möjligheter till problemlösningar. Vi har här i landet, och jag vill gärna ha det sagt, en mycket effektivt verkande industri och välutbildad arbetskraft inom både den privata och den offentliga sektorn, och vi har inte minst en mycket duktig företagarkår. Det är nu dags att i betydligt större utsträckning låta de mindre och medelstora företagen hjälpa till att medverka i den offentliga sektorns verksamheter. Det är också hög tid att låta alla de människor som bär på företagaridéer i den offentliga sektorn få utlopp för sina idéer och möjligheter att vara med att omsätta dessa i praktiken. Inlåsningseffekten i monopolet är på sikt förödande för den offentliga sektorn. Vi kommer aldrig från det. Förutsättningarna för en kraftsamling av svensk ekonomi genom ett tillvaratagande av företagarandan kräver dock en förbättrad företagspolitik: Staten måste ta större hänsyn till vad som är drivkrafterna i själva företagandet. De åtgärder som främst behöver vidtas ligger inom egendomsskyddet, skattepolitiken, rättssäkerheten och inom konkurrenslagstiftningen. Samhället måste föra en politik som slår vakt om äganderätten och näringsfriheten. Den urholkning som skett genom bl.a. införandet av löntagarfonderna och engångsskatten på försäkringsbolagen måste stoppas. Detta kan ske genom att löntagarfonderna avskaffas redan under innevarande år. En annan åtgärd är att skriva in i grundlagen att den som träffas av expropriation skall ges full ersättning. Näringsfriheten skall också vara en självklar del i grundlagen. Så helt kort något om skatterna. Vi har västvärldens högsta skattetryck — det har deklarerats från talarstolen flera gånger i dag. Vi har också västvärldens största offentliga sektor. Dagens skattesystem leder till lönekrav som föder inflation. Ett nytt skattesystem som stimulerar till extra arbetsinsatser och som bygger på ett minimum av kontrollinsatser bör tas fram skyndsamt. En fråga som egentligen hänger samman med ett förstärkt egendomsskydd är behovet av en reformerad kapitalbeskattning. Förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital nedlagt i jordbruk och rörelse blev visserligen lättare att bära genom den borgerliga regeringens införande av 30-procentsregeln, men förmögenhetsskatten drabbar fortfarande ett betydande antal företag mycket svårt, inte minst inom kategorin tillväxtföretag. Genom de ytterligare skärpningar av skattesatser som genomförts de senaste åren accentueras problemen ytterligare. Även arvsoch gåvoskattesatserna behöver förändras. Trots att problemen länge varit uppenbara och att det gjorts vissa ansatser till förbättringar, har man under senare år faktiskt genomfört en lagstiftning som försvårar generationsskiften. Det gäller bl.a. den 1984 slopade avdragsrätten för egendomslivräntor och förmögenhetsbeskattningen av kapitalförsäkringar tagna efter den 13 september 1986. Därtill skall läggas en dom i högsta domstolen som innebär att den s.k. lättnadsregeln — dvs. värdering till 30 96 av substansvärdet — inte får tillämpas när mottagaren av gåvan lämnat en s.k. vederlagsrevers. Flera företagare som redan överlåtit sina företag på detta tidigare godtagna sätt kommer därför att drabbas av mycket högre skatter än vad de hade anledning att räkna med när rättshandlingen företogs. Det är, fru talman, ingen överdrift att påstå att den maktkoncentration vi i dag upplever inom näringslivet delvis är en direkt följd av våra höga kapitalskatter. Behovet av skattemedel för bl.a. den offentliga sektorns försörjning har lett till en omfattande lagstiftning i syfte att komma åt ekonomisk brottslighet. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa lagar samt ändringar i tidigare lagstiftning prioriterat effektiviteten i den statliga uppbörden framför den enskildes rättssäkerhet. Följderna av denna politik har fått bäras av enskilda individer. Företagare som Halvar Alvgard, Roland Nilsson och Stig Haglund är bara några som fått bära följderna av en direkt rättsosäker lagstiftning. Och det mest fatala är att staten i princip inte tar något som helst ansvar för myndigheternas handlande. Så får det inte vara. Det behövs i dag ett helt åtgärdspaket för att stärka den enskildes rättssäkerhet. Fru talman! Det viktigaste reformkravet är att staten skall utbetala skadestånd om myndigheterna gjort fel. En andra viktig fråga är ersättningen för rättegångskostnader i förvaltningsprocess. Vart tog för resten skatteförenklingskommitténs förslag om processkostnadsersättning vägen? Har det hamnat underst i högen hos finansministern? I så fall är det hög tid att plocka fram förslaget igen, då tillsammans med ämbetsmannaansvarets återinförande. Över huvud taget visar regeringen upp en anmärkningsvärd passivitet när det gäller att stärka den enskildes rättssäkerhet. En borgerlig regering skulle här spela en helt annan roll till skydd för den enskildes rättigheter. Sist men inte minst krävs en politik som ökar inslaget av konkurrens också i den offentliga sektorn. Jag har tidigare i mitt anförande tagit upp behovet av en bättre produktivitetsutveckling i den offentliga sektorn. Det är nu dags att tillvarata vår nya kunskap om den offentliga sektorns kostnader och relativa ineffektivitet. Den slutsats som bör dras är att kostnaderna måste ned. Om inte så sker kommer en ännu större del av våra samlade resurser att användas inom monopoliserade sektorer. Detta kan ske genom att i större utsträckning än i dag låta enskilda entreprenörer få chansen att konkurrera med den offentliga sektorn. Fru talman! Sverige har, trots vissa svårigheter, en utmärkt möjlighet att klara av den uppkomna situationen. Men en förutsättning för detta är ett ökat inslag av marknadsekonomiskt tänkande både i stat och i kommun.

Fru talman! Det är valår och extra anledning att granska resultatet av regeringens näringspolitik. Det vore övermaga av mig att försöka sätta betyg, men jag kan konstatera att det från folkpartiets utgångspunkt finns en rad områden där regeringen inte har klarat sin uppgift: Regeringen har misslyckats när det gäller att slå vakt om näringsfriheten, om mångfalden och konkurrensen. Regeringen har misslyckats när det gäller att hålla isär statens och näringslivets ansvar. Regeringen har misslyckats när det gäller att minska den mängd regler — i stort och smått — som styr företagen. Regeringen har misslyckats när det gäller att motverka den tydliga koncentrationstendens vi har i svenskt näringsliv. På den punkten finns det skäl att ifrågasätta om det över huvud taget finns en sådan strävan hos regeringen. Socialdemokraterna har också misslyckats när det gäller att skapa ett skattesystem som gör att det lönar sig att arbeta, att utbilda sig eller att utvidga sitt företag. Däremot har regeringen lyckats med att få till stånd ett system där företagens agerande i allt större utsträckning styrs av andra än företagen själva, oftast av politiker och myndigheter — alltså det som industriministern brukar kalla ”offensiv” näringspolitik. På alla dessa områden — jag skall strax återkomma till dem — har folkpartiet en annan uppfattning än regeringen om vad som är rätt eller fel näringspolitik. Vi vill förstärka marknadsekonomin, inte som socialdemokraterna steg för steg försämra den. Vi föreslår åtgärder som skall öka konkurrensen och garantera näringsfriheten. Vi vill motverka ägarkoncentration, monopol och kollektivisering. Låt oss titta litet närmare på några av de frågor jag nämnt. Vad är det konkret som skiljer folkpartiet och socialdemokraterna åt? Näringsfriheten först. Folkpartiet menar att den fria etableringsrätten, dvs. att alla människor skall ha rätt att få en idé, en produkt, en tjänst prövad på en fri marknad av konsumenten, är en förutsättning för marknadsekonomin och så viktig att den bör grundlagsskyddas. Vi säger konsekvent nej till alla begränsningar. Socialdemokraterna tar uppenbarligen lätt på näringsfriheten. Ni försvarar med näbbar och klor de begränsningar som finns, t.ex. de offentliga monopolen. Och ni inför nya begränsningar, t.ex. etableringskontroll och vandelsprövning, ett system där någon eller några på förhand skall avgöra om en blivande företagare kommer att arbeta seriöst eller inte. Regeringen har misslyckats när det gäller att hålla isär statens och näringslivets ansvar. I stället för att ange de ramar som företagen skall hålla sig inom försöker socialdemokraterna, direkt eller indirekt, styra och ställa i företagen. I regeringskansliet förhandlar man om priser och investeringar; företagens vinster dras in till centrala fonder för att de säkert skall användas på rätt sätt. Man tror uppenbarligen inte att företagen klarar det själva. Sedan 1985 skall regeringen godkänna ordföranden i affärsbankernas styrelser. Det är ett bra exempel på vad jag menar, ett bra exempel på hur ansvarsgränserna suddas ut mellan beslutsfattarna i staten och i näringslivet. Regeringens godkännande av ordförande skall föregås av ett, som det heter, ”formlöst samråd” mellan bankstyrelsen och regeringen. Ingen insyn finns. Inga motiv behöver ges. Inga generella regler styr regeringsbesluten, och inga möjligheter finns att överklaga. Regeringen har misslyckats när det gäller att få till stånd ägarspridning i näringslivet — om nu socialdemokraterna över huvud taget har den målsättningen. Mycket tyder på att man inte ser maktkoncentrationen som något bekymmer. Tag t.ex. socialdemokraternas mest stötande ingrepp i marknadsekonomin och i det privata ägandet: de kollektiva löntagarfonderna, en maktoch ägarkoncentration som socialdemokraterna medvetet valt. Och samtidigt som man gjort det har man försämrat villkoren för enskilt aktieägande, t.ex. genom att återinföra dubbelbeskattningen på aktier. Skillnaden mellan socialdemokraternas strävan efter kollektiva, centralt dirigerade lösningar och folkpartiets tilltro till de enskilda människornas och företagens förmåga blir tydlig, om man mot de kollektiva löntagarfonderna ställer vårt förord för system med andelar i det egna företagets resultat. Frivilliga andel-i-vinst-system förenar inflytande med ökat ansvar och ger den ägarspridning som vi eftersträvar men som socialdemokraterna med stor iver motarbetar. Fru talman! Den absolut bästa garantin mot att vi får ett samhälle där makten koncentreras till stora företag, till kanslihus och myndigheter och till mäktiga organisationer är en riklig flora av livskraftiga, fristående småföretag. Folkpartiet har en rad förslag som går ut på att förbättra deras villkor. Några har jag redan nämnt, t.ex. att slå vakt om näringsfriheten, avskaffa löntagarfonderna och förenkla regelsystemet. Vi kräver också att företagen ges fasta spelregler, att den arbetsrättsliga lagstiftningen anpassas till de mindre företagen och att man förbättrar yrkesutbildningen. Trots att skattefrågorna formellt inte hör hemma i industridepartementet och inte heller i näringsutskottet blir en diskussion om företagandets villkor ofullständig, om den inte berör framför allt marginalskatteproblematiken. Och då är vi inne på ännu ett område där regeringen har misslyckats. Trots att praktiskt taget alla i dag inser att marginalskatterna är skadliga för samhällsekonomin händer ingenting från regeringens sida. Det är faktiskt inte riktigt sant, för vad man gjort sedan 1982 är att man urholkat den reform som då genomfördes. Det här leder till att vi får mindre arbetsutbud, till att avtalsförhandlingarna försvåras, så att vi får snabbare löneökningar i Sverige än i utlandet och företagens konkurrenskraft försvagas. Småföretagaren själv tvekar att utvidga sin verksamhet. Han eller hon får helt enkelt för liten utdelning för merarbete, ökat ansvar och risktagande. För de anställda lönar det sig inte att utbilda sig till en annan befattning eller att öka sin arbetsinsats. De höga marginalskatterna blir på det här sättet ett hinder för ökad tillväxt. Regeringen har alltså ingenting gjort i den här frågan — i alla fall ingenting positivt. Och vad värre är: ingenting tyder på att man har för avsikt att göra något heller. Jag tror att industriministern, med sin kännedom om företagandets villkor, inser hur viktigt det är för AB Sverige att det lönar sig att arbeta, att göra en extra insats, att ta på sig ett större ansvar, att ta en risk i samband med en investering. Hur som helst så har den socialdemokratiska regeringen tydligen inte förstått att det behövs en skattereform, och det snabbt.

Fru talman! Centerpartiet har lagt fram ett budgetalternativ, - som ger stora miljöfördelar för framför allt Storstockholm, - som ger bostäder åt bostadslösa ungdomar och = som utvecklar hela vårt land. Det skall ställas mot regeringspolitiken som leder till —- snabbt försämrad miljö i framför allt storstäderna och —- fortsatt ungdomsutflyttning från tre fjärdedelar av vårt land, de områden som farit mycket illa sedan 1982. Centern måste tyvärr konstatera att den regionalpolitiskt ansvarige ministern misslyckats i sitt arbete. Han har i årets budget lagt en död hand över regionalpolitiken i avvaktan på den regionalpolitiska utredningen. Och den s.k. statssekreterargruppen, som enligt Thage G Petersons egen utsago finns, lyser i årets socialdemokratiska budget med sin frånvaro. Det har inte skett någon samordning för regional balans, utan koncentrationens nakna verklighet grinar budgetläsaren rakt i ansiktet. Detta är allvarligt för vårt lands ekonomi. Detta är allvarligt för hela näringslivet. Fru talman! Efter detta sorgliga konstaterande skall jag ta upp några punkter i centerpartiets förslag, förslag som ifall vi får en riksdagsmajoritet med oss kommer att leda till utveckling av hela landet, klara miljöförbättringar och en bättre folkhälsa. För det första vill jag ta upp att vi vill ha en hög utbildningsnivå över hela landet. Det är en av grundstenarna för en positiv utveckling. Centern sparar inte på skolan. Vi utvecklar skolan och behåller små skolor. Vi satsar på vidareutbildning på mellannivå — baserad på gymnasier och regionala högskolor. Vi förstärker och bygger ut de små högskolorna. Vi satsar 50 milj.kr. mer på de små högskolorna än vad regeringen föreslår. För nästa år satsar vi 20 milj.kr. på fasta forskningstjänster inrättade vid de små högskolorna. Dessa forskare skall verka i nära samarbete med det lokala näringslivet. Socialdemokraterna ute i landet vill också satsa på detta, men de har en regering som inte lyssnar. För det andra satsar vi hårt på småföretagen och nyföretagandet. Småföretagen och nyföretagandet spelar en viktig roll när det gäller sysselsättningen och inte minst i våra strävanden för att få en bättre regional balans. Vi vill ha många nyföretagare och utveckling av befintliga småföretag. Vi föreslår därför att inga socialoch arbetsgivaravgifter skall tas ut på det första basbeloppet. Det ger egenföretagarna ca 10 000 kr. i avgiftslindring. Vi reducerar också socialförsäkringsavgiften med 5 procentenheter upp till en lönesumma på 500 000 kr. Det ger en avgiftsreducering på 25 000 kr. för småföretagen. Dessa förslag är regionalpolitiskt viktiga, men de är också positiva för alla småföretag och egenföretagare. För det tredje vill jag beröra förslaget om differentierade socialförsäkringsavgifter. I Norge har man starkt differentierade socialförsäkringsavgifter i landets olika delar. Vi föreslår att den regionalpolitiska utredningen skall få i uppdrag att göra ett liknande system för vårt land. Det skall vara ett system, som läggs fast för en längre tid och som ger klara signaler till marknaden om skilda kostnadslägen. För det fjärde gäller att kraftfulla åtgärder omedelbart måste vidtas för att dämpa arbetsplatsexpansionen i de överhettade delarna — främst i Storstockholmsområdet. Den ensidiga flyttlasspolitiken är kostsam för samhället. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt för de boendes skull och för de tiotusentals ungdomar som ännu inte har någon bostad att de svåra miljöoch bostadsproblemen som koncentrationen leder till tas på allvar. Från centerns sida prioriterar vi nu de bostadslösa genom ökat bostadsbyggande. Vi sätter stockholmarnas miljö framför nyproduktion av kontor och industrier. Vi föreslår därför en investeringsavgift på 25 96 på nyproduktion av kontor och industrilokaler i överhettade delar av Stockholms län. Centern föreslår samtidigt att företagen i dessa överhettade områden skall erbjudas ett särskilt stöd under förutsättning att lokaler, industrier och verksamhet förläggs till regionalpolitiskt prioriterade områden. Vi ser gärna att nya former av offertstöd prövas, t.ex. skattelättnader. För det femte är vår vattenkraft en enorm resurs — en rikedom för vårt land. Flertalet av de kommuner som har satt till stora naturvärden för rikets bästa kallas i dag för stödområden. Det är hemskt att kommuner som kanske mest av alla bidrar till vårt gemensamma välstånd pekas ut som de ”mesta stödkommunerna”. Hade de fått behålla vattenkraftsvinsterna skulle de ha varit oerhört rika. Centerpartiet föreslår därför att redan från den 1 juli 1988 1 öre per kWh av vinstmedlen skall gå tillbaka till de kommuner som upplåtit fallhöjder, vattenmagasin och kraftverkslägen. Det ger en återbäring på 630 milj.kr. under ett normalår. Det, Thage G Peterson, är en ringa väntjänst till de kommuner som årligen skickar mångmiljardbelopp i vinster till områden som ej kallas stödområden. Återbäringspengarna skall användas till bl.a. näringslivsutveckling och viktiga struktursatsningar. För det sjätte är ett bra och fungerande vägnät en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling. Under senare år har länsvägnätet fått klart minskade anslag. Grusvägnätet är i långa stycken i ett rent ut sagt dåligt skick under stora delar av året. Skogsnäringen och andra näringar klagar högljutt över den förda politiken. Vi föreslår att grusvägnätet förstärks och beläggs. Vi begär en tioårig åtgärdsplan. Ett bra vägnät har stor betydelse för näringslivsutvecklingen och för den regionala utvecklingen och balansen över huvud taget. Centern föreslår för det sjunde att länsanslagen utökas från 688 milj.kr. till 800 milj.kr. En del av det ökade utrymmet bör gå till privata och kommunala industrihus. Vi föreslår där ett 50-procentigt bidrag till Norrlands inland och ett 40-procentigt bidrag till de mera landsbygdsbetonade delarna av stödområde C, dvs. större delen av Norrlands kustland ner genom Bergslagen till norra Värmland. Jag vill här ta upp att förre AMS-generalen Bertil Olsson sade att om det finns lokaler så kommer de att fyllas av näringsliv inom rätt kort tid. Det ber jag Thage G Peterson att tänka på. Vi föreslår också konkret att 100 milj.kr. avsätts till landsbygdsutvecklingsprojekt. Det borde glädja industriministern i hans egenskap av ordförande för landsbygdsutvecklingen. Regeringspolitiken har tyvärr inte präglats av förslag för landsbygdsutveckling. Många förslag och regeringsbeslut har tvärtom gått i motsatt riktning. Fru talman! Centerpartiets budgetförslag är positivt för såväl storstad som för ren landsbygd. Det är positivt för småföretag och egenföretagare. Det är mycket positivt såväl för miljön som för folkhälsan. Det är positivt för tiotusentals ungdomar som i dag är bostadslösa och för ytterligare tiotusentals som kommer att bli bostadslösa om flyttlasspolitiken tillåts fortsätta. En balanserad regional utveckling bidrar mest och bäst till en god ekonomisk utveckling. Avtalsrörelser underlättas om överhettningen begränsas så att inflationen och löneglidningen därigenom blir låg. Fru talman! Det program vi nu presenterar är kort sagt ett åtgärdsprogram som på kort, men framför allt på lång, sikt är bra för såväl stora som små företag. Det är dessutom mycket bra för hela vårt land.

Fru talman! Industrioch näringspolitik, som detta debattblock skall handla om, är ett mycket stort ämne. Det är många frågor som kan behandlas, och det har vi också hört av de föregående debatterna. Den offentliga sektorn behandlas t.o.m. av herr Hovhammar. Industrioch näringspolitiken består emellertid förutom av den offentliga sektorn av trafikpolitik, regionalpolitik, energipolitik m.m. Till detta politikområde hör bl.a. följande frågor: Var skall vi bo? Var skall vi arbeta? Vilken samhällsservice kan vi begära? Vilken samhällsservice ger en infrastruktur som är nyttig för företagen? Hur skall industrins framtid se ut? Hur skall den utvecklas? Vad skall produceras? Hur skall det produceras och till vilket pris? Det är mycket stora frågor som behandlas inom industripolitiken. När det gäller priset så tänker jag inte bara på löner och insatsvarornas pris, utan också på det mänskliga priset som många gånger får betalas i form av förslitningar, utslagningar och dåliga arbetsmiljöer. Naturen får också betala ett miljömässigt pris på grund av rovdrift, förstöring och nedsmutsning. Svaren på dessa frågor är mycket komplexa, men det finns ett samband mellan svaren. Sambandet var mycket tydligt när statsministern tidigare i dag ställde frågan: Vilket samhälle vill vi ha i framtiden? Det är egentligen det som allt handlar om. Det är i hög grad frågan om vilket samhälle vi vill ha, men jag upplever inte att socialdemokratin har något annat svar än att det skall vara ungefär som det är i dag. Den tredje vägens politik skall fullföljas. Exportinriktningen skall vara ledande. Det skall vara lägre löner och högre vinster, och det kommer att leda till en fortsatt spekulationspolitik, som inte gynnar den framtida industriutvecklingen.

Det är den kapitalismen som genom sin ideologiska och ekonomiska makt har lyckats binda landet så hårt i eloch kärnkraftsberoende och gett ett ytterligare förstärkt utlandsberoende. - Ärsocialdemokraterna så perspektivlösa? Är de nöjda med det nuvarande samhället? Anser de att samhället är färdigbyggt och att det nu får vara bra? Eller har de inte förmågan att se framtida problem som väntar bakom knuten till följd av en skenande kapitalism? Industriministern har naturligtvis bättre möjligheter att svara på frågan, men jag skulle vilja säga att alla tre svaren är riktiga. Socialdemokraterna är nöjda och ganska perspektivlösa, och därmed följer att sikten är skymd för de problem som väntar. Det är ganska ansträngande med allt vackert tal som presenteras, bl.a. när statsministern i dag sade att man inte skall låta marknadskrafterna styra samhället, då vi vet att det är precis det som sker. Eller tänker regeringen visa några motmedel mot den privata makten i diskussionen om industrioch regionalpolitiken? Är det något som skall introduceras i agitationen inför valet? Ja, möjligen i agitationen, enligt min erfarenhet, men knappast i verkligheten. Eller vad tänker socialdemokraterna bjuda folket i Norrbotten, Norrlands inland, Bergslagen eller dem — för att ta några mycket aktuella och konkreta exempel i mitt hemlän — som nu ställs inför hot om avsked i Morgongåva och Skinnskatteberg? Skall det där vidtas några åtgärder mot fåtalets makt över de många? Skall det bli några insatser som gynnar vanliga lönearbetare, som riskerar att ställas på bar backe med hus och hem på en liten ort? Enligt regeringens egen beskrivning av de ekonomiska problemen är det bristen på arbetskraft som är det allvarligaste just nu. Man säger att det går bra i ekonomin och att det finns möjligheter att producera, men det finns inte arbetskraft. När människor på sådana orter och på många platser i landet, som ser de industripolitiska problemen, vet att där finns arbetskraft som inget hellre vill än att bo och arbeta där, men kapitalet sviker, lägger ner, strukturerar om och flyttar till hetare regioner, undrar de vad regeringen gör för att flytta produktionen dit i stället för att främja folkomflyttningar och nedläggningar av hela bygder. Jag hoppas att få ett svar av industriministern. Eller tänker regeringen med kraft ingripa i en så viktig fråga som avvecklingen av kärnkraften och introduktionen av naturgas, där nu — som ett resultat av utebliven samlad statlig politik på området — privata intressen tillåts diskutera, förhandla och kanske avgöra takten i introduktionen och utbyggnaden av naturgas från Sovjetunionen? Det är ett projekt som vpk under mer än tio år motionsvägen har krävt att regeringen måste ta initiativ till och göra något åt för att det skall bli av. Sådana stora infrastrukturella utbyggnader som en naturgasledning har vid sidan av den industripolitiska och energipolitiska betydelsen en enorm regionalpolitisk betydelse. Skulle en sådan här ledning dras från Finland tvärs över Bottenviken till Bergslagsområdet skulle där flockas industrier kring den miljövänliga energikällan. Det är sådana insatser som är viktiga för industripolitiken. För att fortsätta frågandet, som kan bli underlag för en liten debatt när industriministern har sagt sitt: Avser regeringen att inför 90-talet tänka om i fondfrågan? Vill regeringen försöka skapa fonder som har någon samhällsekonomisk betydelse, som kan styra produktion dit där den behövs, som skulle ge en förskjutning i maktförhållandena i industrin? Eller tänker man stanna upp nu och vara nöjd med att man har drivit in en del vinster från företagen och placerat dem på börsen, där de i alla fall skulle ha hamnat om kapitalägarna hade fått behålla vinsterna? Vpk anser att hela denna fondproblematik och diskussionen om fonderna och statliga företag måste få en mer samhällsekonomisk inriktning. Dessa företag och fonder kan användas som exempel på hur lokaliseringen skall ske, hur jobb kan skapas ute i landet med utgångspunkt i ekologiska och ekonomiska förutsättningar. Här har statsmakterna en enorm chans att sätta kraft och exempel bakom orden ekonomi och ekologi, som så ofta lyfts fram i debatten. Självfallet kan en ekonomisk politik som utvecklar både inhemsk marknad och inhemsk produktion spela en avgörande roll för en sådan här utveckling. Denna fråga kan lika gärna ställas till centerpartiet, som ju för fram en viktig och riktig kritik av de nuvarande förhållandena i diskussionen om industripolitik och regionalpolitik. Men samtidigt är man inte beredd att peta på kapitalmakten och den kapitalism som föder fram problemen. Det är en motsättning som centerpartiet borde tänka över. Jag delar kritiken av många företeelser, men jag ser inte i centerns politik några lösningar på längre sikt. Regionalpolitiken har hittills sysslat med stödfrågor, med stöd till lokalisering, förändringar av stödområden, förändringar av diverse bidrag och annat. Det kan lindra smärtan och sätta plåster på såren, men det kan inte i grunden förändra och ge nya möjligheter till en annan utveckling. Den regionalpolitik som hittills har förts är ju en plåsterpolitik. Så länge man inte ingriper mot storfinansens makt att styra landet i den riktning att dessa regionalpolitiska problem uppstår får man plåstra— och det behövs hela tiden större plåster. Här krävs en hästmedicin av socialistisk modell. Det borde industriministern verkligen vara intresserad av, om han vore en sådan enorm socialist som Christer Eirefelt ville göra honom till i sitt inlägg, där han hotade med socialistspöket. Jag ser det från rakt motsatt håll. Arbetarrörelsen måste, herr talman, återta initiativet. Den utveckling som vårt land har genomgått under 1900-talet är naturligtvis imponerande i många stycken, men den är ett resultat av arbetarrörelsens kamp för ett rättvist samhälle. Vi har inte fått någonting gratis av kapitalet eller kapitalismen. Denna kamp måste fortsätta. Det duger inte att surfa med på en allmän utveckling och högkonjunkturer, som är tillfälliga eller mera långvariga — nu har vi haft en högkonjunktur på övertid — och lita på att det skall bestå. Vi vet att det kommer andra tider. Vi vet också, genom att studera historien, hur kapitalismen fungerar. Här fordras andra överväganden bakom politiken än kortsiktiga lönsamhetsberäkningar. Kapitalet har sin strategi för att pressa ner löner, koncentrera produktion och ägande på det mest lönsamma sättet kring de heta regionerna i landet och investera utomlands, där arbetskraften är billigare och kraven på miljöpolitik m.m. är mindre. Kapitalisterna driver sin politik med kraft. Regeringen borde driva socialismen och en socialistisk politik med kraft. Herr talman! Industripolitiken är mycket av ekonomi, mycket av regionalpolitik och mycket av miljöpolitik. Industriministern har nu i debatten möjlighet att gå i svaromål och precisera mera vad regeringen tänker göra och kanske glänta litet på den regionalpolitiska proposition som kommer senare i år.

Herr talman! Det begrepp som mer än något annat är ledord för den socialdemokratiska politiken är rättvisa. Det gäller rätten att få ett jobb, att skaffa sig en utbildning som passar ens förutsättningar, att ha en dräglig levnadsnivå, att ha tillgång till en god omsorg och vård. Alla människor, oavsett ursprung, skall ha rätt till allt detta. Det är rättvisa. Den socialdemokratiska regeringen har i det perspektivet anledning att känna stolthet och tillfredsställelse över vad som har uträttats sedan 1982. Sysselsättningen har ökat. 160 000 fler människor har arbete i dag än 1982. Arbetslösheten har minskat till rekordlåga 1,6 26, förvärvsgraden är rekordhög. Här har vi lyckats mycket bättre än alla andra industriländer. I EG är arbetslösheten i genomsnitt 11 96. I år beräknas 31 miljoner människor gå arbetslösa i OECD-länderna. Det är en skrämmande siffra och ett slöseri med människor och resurser. Inflationen har i stort sett halverats jämfört med 1982. Även detta är ett mycket stort framsteg. Det finns ingenting som ökar orättvisorna, omfördelar förmögenheter och inkomster så snabbt och effektivt som en hög inflation. Reallönerna har ökat. Efter många magra år har svenska folkets köpkraft under 1986 och 1987 ökat med sammanlagt 7 96. Budgetunderskottet har minskat. Budgetunderskott och ökade statsskulder skall så småningom betalas, och det finns alltid en tendens att fattiga människor drabbas hårdare när notan skall betalas. Vi har samtidigt med den ekonomiska saneringen kunnat satsa på att utveckla den sociala välfärden. Barnbidragen har höjts, pensionerna har värdesäkrats, delpensionernas ersättningsnivå har återställts, arbetslöshetsersättningen har höjts och handikappade har fått förstärkt stöd, för att ta några exempel. Grunden för alla dessa framgångar för en ökad rättvisa har varit en framgångsrik ekonomisk politik och näringspolitik. Det är de stora framgångar som det svenska näringslivet har haft sedan 1982 som har lagt den ekonomiska grunden för den minskade arbetslösheten, de höjda reallönerna, den minskade inflationen och saneringen av statsfinanserna. Framgångarna i industrin är särskilt glädjande. Industriproduktionen har ökat med 20 20. Det innebär att den svenska industrin har haft en högre tillväxttakt än övriga Europas. Industrins kapacitetsutnyttjande har inte varit så högt sedan början av 70-talet. Industriinvesteringarna har ökat med 60 96 sedan 1982. Inte heller investeringarna i industrin har varit så höga sedan början av 70-talet. Det är glädjande, och det tyder på en god framtidstroi den svenska industrin, i både stora och små företag. På den här punkten tycker jag kanske ändå att det skulle gå att göra ännu mer. Jag vill passa på tillfället att uppmana industrin att öka sina ansträngningar ännu mer. Vi har fortfarande underskott i bytesbalansen, och enda sättet att ta bort detta varaktigt är att vi ytterligare höjer kapaciteten i den svenska industrin. Min och regeringens uppmaning till industrin och näringslivet i övrigt är: Investera mera, vinsterna är goda!

Herr talman! Det var ingen nyhet när industriministern inledningsvis talade om hur väl beställt allt är i detta gamla land. Visst finns det en hel del som är bra, men det finns också en del som är mindre bra. Debattknepet att skylla allt på de tidigare icke-socialistiska regeringarna går inte hem. Jag tror att också Thage G Peterson inser det. Det har gjorts olika mätningar på vad välfärden innebär i ett land. För ett antal år sedan gjordes en sådan mätning för olika länder. Det visade sig att Sverige år 1970 låg på tredje plats i fråga om välfärd totalt sett. År 1976 låg vi på femte plats, och år 1987 hade vi halkat ned till sjunde plats. Självfallet har många saker haft en positiv inverkan på vårt land. Jag kan nämna de sjunkande oljepriserna, som har inneburit en utgiftsminskning med ca 15 miljarder kronor. Dollarkursens fall från 9 till 6 kr. betyder att utlandslånen minskar. Vidare har internationella räntesänkningar gynnat oss, och den svenska kopplingen till dollarn genom valutakorgen har fört med sig några devalveringar. Trots de stora devalveringarna i vårt land åren 1981 och 1982 har vi, herr industriministern, inte fått tillräcklig fart på tillväxten. Det har medfört strukturproblem och ett behov av grundläggande förändringar. Innan industriministern kom in i kammaren, uppehöll jag mig ingående vid den offentliga sektorns problem. Vi vill få till stånd en produktivare offentlig sektor. Genom att lägga ut mer verksamhet på entreprenad till mindre företag uppnås ofta större effektivitet. Jag upprepar min fråga: Anser Thage G Peterson såsom god smålänning och kronobergare att de små företagen kan göra en bra insats för att höja effektiviteten och få ned kostnaderna inom den stora offentliga sektorn? Vi skall inte glömma bort att Sverige har västvärldens högsta skattetryck och även dess största offentliga sektor. I en tidningsintervju häromdagen sade industriministern att han var mycket oroad över utvecklingen av avtalsförhandlingarna mellan Verkstadsföreningen och de olika förbunden. Anser industriministern att det finns anledning att göra någonting, exempelvis att försöka få bukt med skatterna så att lönekraven blir mindre? Om människor får behålla mer i lönekuvertet, blir kraven på lönehöjningar inte så stora. Jag vill gärna få ett besked av industriministern också på den punkten.

Herr talman! I mitt anförande ställde jag en rad frågor till industriministern. Jag konstaterar nu att han inte svarade på någon av dem. Låt mig upprepa ett par av dem. Vilka instrument tänker industriministern använda för att lokalisera företag till orter där det finns människor som inget hellre vill än att fortsätta att arbeta? Det är orter på vilka det också finns lokaler, låt vara i litet olika branscher. Jag gav tidigare två exempel därpå från mitt hemlän. Regeringen säger ju själv att en restriktion för ekonomisk tillväxt är brist på arbetskraft. I dessa orter finns arbetskraft, bostäder, industritradition och folk som inget hellre vill än att få bo kvar och arbeta. Vad tänker regeringen göra åt det? Då kan man lyssna litet grand på industriministerns anförande. Han hade både hög hastighet och högt tonläge i sitt försök att berömma utvecklingen så där våldsamt. Han talade om att han skulle uppmana företagen att investera i de här regionerna, och det var det jag menade med en viss perspektivlöshet — det finns ingen insikt om vilka mekanismer som driver företagen bort från regionerna och gör att de koncentreras i allt större omfattning. Att böna och be — är det den nya eller nygamla regionalpolitiken från industriministerns sida? Industriministern berömde den tredje vägens ekonomiska politik. Skall det vara ännu lägre löneavtal för att industrierna skall få vinster stora nog att investera? Skall det vara ännu större vinster för att de skall komma i ett läge där de självmant skall kunna investera? Var går regeringens smärtgräns? Finns det någon smärtgräns när det gäller låga löneavtal och höga vinster och ändå inga investeringar i glesbygd? Vad tänker regeringen i så fall göra? Jag talade om mekanismerna bakom de problem som har framkommit. Industriministern fortsatte att tala om de plåster som hjälpligt kan lappa över en del smärtsamma hål i politiken, men han sade ingenting om de grundläggande problemen. Ändå berömde han sig för att ha ett nytänkande. Jag undrar: Kan industriministern precisera sig något? Vari består nytänkandet? Vilka mekanismer i ekonomin anser industriministern vara avgörande? Varför uppstår dessa regionalpolitiska problem trots att, enligt industriministern, ekonomin är så bra? Ett svar vore intressant för den fortsatta debatten.

Herr talman! Jag förstår att industriministern snabbt lämnade näringspolitiken efter att ha dragit stora skrytvalsen. Dock tänker jag envisas med att tala näringspolitik. Låt mig bara nämna att industriministerns bild av folkpartiets regionalpolitik i stora stycken är falsk. När det gäller anslaget innebär folkpartiets förslag att 75 miljoner per år utöver regeringens förslag satsas på regionalpolitiken. Dessutom är vår utgångspunkt att regionalpolitiken i högre grad skall inriktas på att stödja lokala initiativ. Stora skrytvalsen, ja — det är ganska lätt att förutsäga de här debatterna, för den får vi alltid höra från industriministern numera. Sysselsättningen är hög, investeringarna har ökat. Ja, tacka för det, industriministern, med de yttre förutsättningar som vi har och har haft. Med en expansion i USA som motor har den internationella ekonomiska utvecklingen varit gynnsam ända sedan 1983. Det har varit fråga om en ovanligt långvarig högkonjunktur. Detta brukar inte industriministern vara så angelägen att redovisa i de här diskussionerna, och han gör det naturligtvis inte i dag heller. Också i övrigt har regeringen kunnat dra nytta av de här gynnsamma omständigheterna, bl.a. halverat oljepris och valutakursernas utveckling. Självfallet har det positiva effekter för svensk ekonomi, för våra företag, stora som små. Att framgången i stället skulle bero huvudsakligen på den förda ekonomiska politiken är inte sant. Tvärtom har man misslyckats med att lägga en grund för att möta kommande påfrestningar, som vi vet kommer och som vi ser inledningen till. Under de senaste tre åren har regeringen i varje finansplan varnat för effekterna av för höga prisoch löneökningar, men några åtgärder som skulle kunna motverka obalanserna har man inte vidtagit och gör det inte i år heller. De strukturella obalanserna i den svenska ekonomin består i allt väsentligt och kan ge oss betydligt sämre utgångsläge framöver. Industriministern började med att säga att rätten att få ett jobb är central. Tydligen är det inte lika centralt att man skall ha rätten att starta företag, i varje fall inte när det gäller att starta företag i offentlig sektor. Det skulle vara intressant att höra industriministerns uppfattning om de begränsningar som finns där. Det borde vara lättare för industriministern att förstå vår kritik på den punkten än det är för övriga statsråd. Varför skall det vara tillåtet och t.o.m. uppskattat, industriministern, att starta företag inom industri och handel men förbjudet att ta samma initiativ inom vård, omsorg och utbildning?